flygtrafik Fru talman! Låt mig först ge en eloge till denna kammare för den stora och klara framsynthet den visade under förra riksmötet. Man gjorde nämligen den ståtliga deklarationen att koldioxidutsläppen aldrig får bli större än i dag. Detta gjordes innan miljöpartiet kom in i riksdagen. I ett klarsynt ögonblick accepterade man det vetenskapliga faktum att den av koldioxid orsakade drivhuseffekten är ett ytterst allvarligt hot mot den ekologiska balansen på det här jordklotet.

Jag hoppas att riksdagens ledamöter menade vad de sade när de ville begränsa koldioxidutsläppen men inte riktigt visste vad de gjorde när de tillstyrkte den kraftiga ökningen av just den sortens verksamhet som orsakar utsläppen. Nu när vi miljöpartister har kommit med här i riksdagen och kan tala om hur det förhåller sig kanske man kan börja på ny kula, och då gäller det att i dag, eftersom inrikesflyget är på tal, stödja reservation 3 av Lars Bäckström från vpk och mig själv. Det gäller där att lägga en sådan skatt på flygbensin att man uppnår dels konkurrensneutralitet mellan olika trafikslag, dels en begränsning av inrikesflygets expansion och därmed av koldioxidutsläppen. Låt mig göra fullständigt klart att vi inte motsätter oss utskottets hemställan att introducera en miljöskatt, som skall motsvara kostnaderna för skadorna orsakade av kväveoxider och kolväten. Det är bara det att denna åtgärd är en ytterst liten del av det stora problemkomplexet. Koldioxidutsläppen är det allvarligaste hotet mot vår miljö. Därtill kommer att skattebelastningen på olika transportslag inte bör gynna viss trafik jämfört med annan. Man kan inte heller seriöst diskutera förbränning av fossila bränslen utan att påpeka ändligheten av resursen. Det må vara olika åsikter om hur länge oljan räcker. Uppskattningar varierar mellan 20 år och flera gånger längre tid än så. Det är inte siffran i sig som är intressant, utan det faktum att den finns och att varje ökning av resursanvändningen gör problemet allt svårare den dag denna resurs tar slut. Naturligtvis går det inte att sätta ett pris på ändligheten som sådan. Vår linje i denna fråga är att söka styrmedel med den funktionen att resursutnyttjandet i varje fall inte ökar. En 2-procentig höjning av biljettpriset har inte alls den funktionen, och gårdagens debatt om regionala flygplatser visade på en strävan till expansion som alls inte hjälper till. Vi menar alltså att en hög skatt måste till för att fungera som styrmedel, för att styra trafiken över till den mer miljövänliga järnvägen. Det är värt att komma ihåg att energiförbrukningen beräknad som kilowattimme per passagerarkilometer är tio gånger högre för flyg än för tåg. I jämförelse med 35 biltrafik ligger relationen mellan 2:1 och 3:1 för flyg kontra bil. Det finns ingen som helst anledning att ha lägre skatt på flygbränsle än på bränsle för bilar och bussar. Med vårt förslag kommer alla oljebaserade transportslag att arbeta på lika villkor. Det blir naturligtvis, fru talman, regionalpolitiska problem med en skatt av denna typ, eftersom vi i Sverige har områden där flyget har en klart viktig funktion. Det gäller speciellt övre Norrland och Gotland. För att tillgodose deras speciella behov yrkar vi på att en del av skatten på flygbensin tas ut som flygplatsavgift. Denna del av skatten skulle då bortfalla när det gäller sådana regioner. Jag tillstyrker alltså reservationerna 3 och 4 i mom. 2, 3, 4 och 6. Även om det är riksdagens uppgift att i första hand se till att Sverige inte orsakar globala miljöproblem, måste samtidigt ansträngningar göras för att se till att andra länder också visar samma lojalitet. Sverige bör ta initiativ till samarbetsavtal med andra länder om begränsning av koldioxidutsläpp, och då måste det vara naturligt och lättast att börja genom att verka i Nordiska rådet. De ansträngningar man hittills gjort i denna fråga har varit alldeles för lama och verkningslösa. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 7 i mom. 5, undertecknad av centern, vpk och miljöpartiet. Om man avvisar denna reservation är talet om arbete mot globala miljöproblem ord snarare än handling. Där är jag ense med Görel Thurdin. Jag tackar för ordet.
Fru talman! Gösta Lyngå har alldeles rätt när han säger att man verkligen fattade motstridiga beslut i riksdagen under våren. Dels har man sagt att koldioxidutsläppen inte skall öka, dels har man faktiskt sagt ja till huvuddragen i den proposition om trafiken inför 90-talet som är en lovsång till både bilism och flyg. Innan miljöpartiet kom in i riksdagen kämpade vpk faktiskt här ganska kraftfullt, när vi debatterade alla de betänkanden som gällde den här frågan. Jag förmodar att det kanske inte är så lätt för miljöpartisterna som är nya att både sätta sig in i det nya arbetet och allt som sker här och samtidigt titta tillbaka på vad olika partier har gjort. Men det vi här har drivit och nu står för borde vara en fingervisning. Skatt på flygbränsle talar t.ex. om att vi faktiskt kämpat redan långt innan miljöpartiet kom in i riksdagen. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag tycker att det är bra att miljöpartiet nu ansluter sig till vpk:s förslag om flygbränsle. Vi har kämpat ganska väl tillsammans.

Fru talman! Jag får tacka för tillrättavisningen, i den mån det var en sådan. Jag refererade faktiskt till riksdagen som helhet. Olyckligtvis hade varken vpk eller centern under den tiden majoritet. Tillsammans kanske vi kan medverka till att framtiden kommer att se annorlunda ut i denna riksdag. Vi fortsätter kampen tillsammans. Vi har ju nu gemensamma reservationer. Ändamålet är helt klart detsamma.

Prot. 1988/89:46 Fru talman! Också jag måste tillrättavisa Gösta Lyngå. Det finns ingen 15 december 1988 reservation 7idet betänkandet som jag har. Jag förstår att det måste ha blivit Miljöskatt på inrikes — något misstag. Det finns däremot ett yttrande från jordbruksutskottet, där det finns en avvikande mening nr 7. Jag förmodar att Gösta Lyngå har utgått flygtrafik från den. Men den debatterar vi inte nu. Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar är föranlett av tidigare beslut med anledning av trafikpropositionen under våren 1988. Där preciseras att luftfarten måste ta konsekvenserna av de miljöskador som uppstår genom de farliga utsläppen. Det är också ett sätt att påskynda en användning av miljövänligare flygplanstyper och motorer. Jag kan bara konstatera att utskottsmajoriteten följer trafikutskottets rekommendationer sedan i våras. Jag kan heller inte anse att några som helst nya synpunkter sedan dess har framkommit. Regeringen har därför bara att effektuera ett uppdrag som riksdagen tidigare meddelat. När det sedan gäller de reservationer som är fogade till betänkandet så tycker jag att reservation 1i högsta grad bidrar till begreppsförvirring. Att nu göra ett stort konstnummer av att man i propositionen gått ifrån miljöavgift och i stället infört skatt tycker jag bygger på mycket bräckliga grunder. Rent statsrättsligt är det inte något fel, och vi delar regeringens uppfattning att denna pålaga är att betrakta som skatt. Att ordvalet, skatt, inte är oväsentligt för vare sig moderater eller folkpartister är för oss i kammaren inget nytt. Det viktigaste är emellertid, tycker jag, att vi tar ut de kostnader som uppstår för samhället på grund av olika miljöolägenheter. Vilket ord man väljer, skatt eller avgift, kan inte vara avgörande. En avgift är oftast tillfällig och dessutom specialdestinerad. Vi finner inte skäl härför i detta fall och anser att miljöförbättringar över huvud taget även i fortsättningen skall beslutas efter sedvanlig budgetmässig prövning. Till detta, fru talman, vill jag påminna om att ett enigt skatteutskott ställde sig bakom denna definition, när vi behandlade skatteutskottets betänkande 1985/86:38 om vissa inkomstförstärkningar i statsbudgeten. Utskottet uttalade: ”Enligt utskottets uppfattning har energiavgifterna redan tidigare haft karaktär av skatter och utskottet finner ingen anledning till erinran mot att de nu även formellt omvandlas till skatter.” Detta var så sent som i juni månad 1986. Jag tycker att det finns skäl för herrar Hegeland och Johansson att läsa och begrunda det betänkandet. Reservationerna 2, 3 och 4 tycker jag har mycket gemensamt i vad gäller miljöskattens omfattning, inte minst att skatten bör höjas ordentligt i vissa fall. Det är möjligt att det finns anledning att återkomma. Men låt oss vänta till dess att den s.k. KIS-utredningen, som bl.a. har energibeskattningen inom sitt arbetsfält, lägger fram sina synpunkter. Det finns starka skäl att avvakta resultatet av den utredningens arbete, innan vi tar ställning till en utvidgad beskattning av flygbränsle. Jag vill säga följande till Gösta Lyngå och Viola Claesson när de argumenterar för järnvägen och framhåller att järnvägen behöver resurser. Ja, det instämmer jag i, men en sådan framställan bör komma från det utskott som är berört och prövas i vanlig ordning på samma sätt som alla andra ärenden i den här kammaren. Det är framför allt inte skatteutskottet som 37 skall lägga fram de förslagen eller göra bedömningarna när det gäller vilka resurser som kan behövas för att få en ännu bättre järnvägstrafik. Till sist vill jag säga när det gäller reservation 5 om det internationella samarbetet att de nordiska miljöministrarna faktiskt har uppmärksammat de miljöproblem som är föranledda av flygtrafik. Man har börjat arbeta med dessa frågor. Det pågår således ett arbete, som vi hoppas skall resultera i riktlinjer så som det finns angivet i propositionen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag skall beredvilligt rätta till det misstag med siffrorna som Bo Forslund påpekade. Vi reserverar oss alltså enligt reservationerna 3, 4 och Si motsvarande moment. Jag hoppas att Bo Forslund med lika stor beredvillighet vill korrigera sitt eget mycket allvarligare misstag i det felaktiga uttalandet att inget nytt har tillkommit. Det tillkommer hela tiden nya saker när det gäller koldioxidutsläppen. För det första ökar koldioxidutsläppen hela tiden. Drivhuseffekten förvärras år från år, månad för månad. För det andra har det politiskt hänt en hel del. Förenta nationerna har uttalat att miljöförstöringen är det allvarligaste problemet inför 2000-talet. Det har alltså hänt en hel del. Det kommer att hända mycket mer, om vi inte gör någonting åt det. Låt mig också ta upp punkten om järnvägar. Vi skall nog framlägga motioner angående järnvägar när den tiden kommer — det behöver inte Bo Forslund oroa sig för. I fråga om skatteutskottets handläggning gällde det en annan sak, nämligen rättvisa mellan olika trafikslag. Vissa trafikslag beskattas, andra inte alls. Skatt på flygbränsle förekommer inte. Jag räknar med att Roy Ottosson i ett senare inlägg mer i detalj kommer att gå in på den frågan.

Fru talman! Jag vill också på det bestämdaste protestera mot Bo Forslunds mycket märkliga uttalande att inget nytt har hänt sedan vi senast diskuterade dessa frågor. Den gångna sommaren har ju varit förödande. För det första har det ju verkligen hänt förödande ting i havet runt våra kuster, där man från forskarnas sida för första gången verkligen vågat använda ordet katastrof. Det går inte att komma ifrån detta faktum. För det andra sprider sig en känsla och en stämning i landet, när ingenting drastiskt görs på grund av den här katastrofen. Framför allt vidtar man inte åtgärder tillräckligt snabbt. Gösta Lyngå påpekade också att det har hänt något på det internationella planet när det gäller diskussioner osv. Framför allt är miljöopinionen i landet mycket stark och mycket medveten på ett sådant sätt att det borde ge råg i ryggen åt alla beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Jag skulle önska att Bo Forslund sade någonting om det. Man kan inte tolka valresultatet på annat sätt än att det var de partier som så att säga stod på rätt sida om miljökatastrofen och verkligen hade rejäla och konkreta förslag som gick Prot. 1988/89:46 fram mest i valet. Det valresultatet måste användas till något och kunna 15 december 1988 IE = AE sätt också av regeringen och regeringens företrädare här i Miljöskatt på inrikes Jag skulle också vilja påminna om den debatt som vi hade i våras, då vi flygtrafik diskuterade trafikpolitiken. Då hade vpk ett förslag om att järnvägen borde rustas upp för 45 miljarder fram till år 2000. Vi stödde alla de förslag som utarbetats ganska långt för att få en bättre teknik, för att få snabbare tåg, för att få miljövänligare tåg och för att över huvud taget utveckla järnvägstrafiken överallt i landet. Vi visste att det behövdes mycket pengar, och vissa beräkningar har gjorts redan tidigare. Men, fru talman, hur lät det då? Varifrån skall ni ta pengarna? Och tänk, Bo Forslund: Vi visade faktiskt exakt på kronan, skulle jag vilja säga, hur vi ville bekosta de framsynta krav som vi hade när det gällde järnvägen. Det är skönt att höra att också Bo Forslund nu håller med om att järnvägen behöver pengar, om någonting skall hända. Men ställ er då bakom skatten på flygbränsle! Bo Forslund har här inte sagt någonting om vad som är skälet till att flyget slipper betala en sådan skatt.
Fru talman! Först vill jag göra ett påpekande. Man har inom flyget vidtagit en rad miljöförbättrande åtgärder. Man har t.ex. satsat på miljövänligare motorer. Bl.a. har Linjeflyg varit ganska framgångsrikt med att rena förbränningen av avgaserna från flygmotorer. Företaget har även fortsatt dessa åtgärder och lagt ned rätt mycket pengar på dem. Man räknar med att det nya brännkammarbytet i F 28-ans jetmotorer kommer att kosta 30 milj.kr. och öka driftskostnaden från 7 milj.kr. till 10 milj.kr. Det har alltså hänt en del saker, och mera kommer att hända. Man kan också tillägga att flyget totalt står bara för ett par procent av samtliga avgasutsläpp. Gösta Lyngå sade att det allvarligaste problemet är koldioxiden. Ja, men det gäller väl inte beträffande flyget. Diskussionen där gäller främst kväveoxider, koloxider och kolväten. Vad sedan beträffar Bo Forslunds påpekande att vi har råkat ut för begreppsförvirring vill jag säga att förhållandet nog är det motsatta. Vi menar att en avgift skall återgå till den verksamhet som drabbas av avgiften, för bekostande av åtgärder som skall leda till miljöförbättring. Att sedan riksdagen i våras uttalade sig för införande av en miljöavgift men i det sammanhanget inte brydde sig om den nu aktuella distinktionen ledde till att många uppfattade denna avgift som en miljöskatt. Det är någonting som vi i moderata samlingspartiet inte kan lastas för. Men vi säger att vi inte vill ha någon skatt utan en avgift. Finansministern har i propositionen ansträngt sig och, som Kjell Johansson påpekade, tagit upp den terminologiska frågan om skillnaden mellan en skatt och en avgift. Eftersom vi vill ha en avgift och inte en skatt, är vi moderater i dag lika konsekventa som tidigare. Däremot är det möjligt att skillnaden mellan en skatt och en avgift för en del andra personer först nu har börjat klarna. 39 När flyget kritiseras här vill jag påpeka att anledningen till att vi använder flyget ju är att det går så mycket fortare. Det heter ju att tid är pengar, och man spar mycket tid genom att flyga. Den tiden kan vi använda till andra insatser, bl.a. till miljövårdande arbete. Man kan göra många nyttigare saker än att under åtskilliga timmar sitta på tåg, där man väl bara kan äta, läsa och eventuellt lyssna på radio. När man värderar flygets miljöeffekter skall man alltså inte glömma bort att flyget ger en kolossal tidsbesparing, vilket betyder att människor kan ägna sig åt något annat än att länge sitta på tåg, som t.ex. när man via den transsibiriska järnvägen far igenom de sibiriska områdena.

Fru talman! Låt mig till en början nämna som en komplettering till den redovisning som gjordes alldeles nyss att Linjeflyg tydligen räknar med — jag har det från en ganska säker källa — att minska sina inbetalningar av miljöavgifter med ca 25 milj.kr. genom de nyss redovisade åtgärderna. Det lönar sig verkligen för alla att göra sådana här insatser. Bo Forslund sade att regeringen bara har att effektuera ett uppdrag. Men uppdraget bestod ju i att utarbeta miljöavgifter, inte i att lägga fram förslag om en miljöskatt. Ordvalet är i detta sammanhang viktigt, eftersom skatten har en helt annan karaktär. Miljöavgiftens syfte är att minimeras, helst att den skall avskaffa sig själv. Men ingen vettig människa kan väl hävda att t.ex. inkomstskatten har det syftet. Det är en väsensskillnad mellan avgifter och skatter, och när vi nu går in i ett system med miljöavgifter är det viktigt att man också använder en riktig terminologi. Fru talman! Debatten mellan Birgitta Dahl och Bengt Westerberg hölls här i kammaren för ungefär ett och ett halvt år sedan, den 22 maj 1987. Nästan på dagen ett år senare, den 26 maj 1988, utfärdade Birgitta Dahl direktiv till den s.k. miljöavgiftskommittén — inte miljöskattekommittén. Det är bara ett halvår sedan, men man använde då inte den benämningen. Jag har just nu dessa direktiv i min hand. När jag hade gått till sängs i går läste jag igenom dem som nattlektyr. Med reservation för att jag var sömnig vill jag ändå säga att jag inte på ett enda ställe funnit ordet miljöskatt. I direktiven talas det genomgående enbart om avgifter. Ordet skatt förekommer på ett enda ställe, och det är när man refererar till kommittén för de indirekta skatterna, och den kunde man rimligtvis inte döpa om till kommittén för de indirekta avgifterna. Det står beträffande inkomster av avgifter att syftet med miljöavgifter är att de skall fungera som styrinstrument för att minska utsläppen och användningen av miljöfarliga produkter. I princip innebär detta att inkomsterna från avgifterna minskar i takt med att dessas syfte uppnås och därmed att inkomsterna inte bör användas för att finansiera ökade utgifter. Det skall alltså inte vara fråga om en skatt utan om avgifter.

Fru talman! Det är naturligtvis oerhört viktigt att i varje sammanhang där det är möjligt betona vikten av en riktig trafikpolitik. Det är egentligen rätt märkligt att vi i Sverige, ett land som åtminstone regeringen anser går i bräschen för miljöfrågorna, ligger 20 år efter i utvecklingen av det mest Prot. 1988/89:46 miljövänliga trafikalternativet, nämligen järnvägen. Det är ett motsatsför 15 december 1988 hållande. Att vi nu i centerpartiet har ställt oss bakom den här avgiften skall = J.rusm rp omsorg inte på något sätt tolkas så, att vi anser oss ha samma inställning i trafikpolitiken som regeringen. Det är avgjort inte så. Vi har tillsammans med vpk försökt utöva påverkan för en vettig utveckling av trafikpolitiken, men det ser mycket mörkt ut, eftersom det hittills inte har ägt rum någon positiv utveckling på det området. I vad gäller frågan om det händer någonting eller inte vill jag säga att det i princip händer något varje sekund i form av ytterligare naturförstöring. Även om vårt land är litet måste vi åstadkomma någonting här innan vi kan kräva att andra skall åstadkomma någonting. Ett håll där det händer mycket litet är inom regeringen. Moderaterna hävdar att en miljöavgift bör gå tillbaka till den som blir drabbad av avgiften. Det är en litet märklig uppfattning. Egentligen borde väl avgiften på något sätt gå tillbaka till den som drabbas av miljöförstöringen. Meningen med en sådan här avgift bör väl vara att den både skall leda till sanering och hjälp till skadelidande och skall ge möjlighet till utveckling av miljövänlig teknik.

Fru talman! Det är helt riktigt att det har hänt mycket när det gäller utsläpp de senaste åren. Det har vi alla kunnat konstatera. Det vi nu diskuterar är de samhällsekonomiska kostnaderna för flygets utsläpp, som man har uppskattat till 60 milj.kr. Nu är det inte bara flyget som bidrar till miljöförstöringen. Men det betänkande vi här behandlar heter ju Miljöskatt på inrikes flygtrafik. Det kan givetvis diskuteras hur man har kommit fram till att kostnaderna för de skador som åsamkas samhället är just 60 miljoner. Jag förlitar mig emellertid på att de som har räknat fram detta har gjort en realistisk bedömning. Som jag sade i mitt första inlägg skall KIS-utredningen, som utreder de indirekta skatterna, studera energibeskattningen separat. Utredningen kommer också med all säkerhet att ganska snart komma med olika förslag till skatteförändringar. Nog kommer vi att få känna av en höjning av energiskatterna. Det behöver vi inte på något sätt vara oroliga för. Till Hugo Hegeland och Kjell Johansson vill jag säga följande när det gäller ordval och begreppsförvirring i fråga om skatter och/eller avgifter. Vi har uppenbarligen olika uppfattningar, även om jag kunde tyda det som att vi var tämligen överens när vi 1986 behandlade betänkandet om just den definitionen. Fru talman! Jag konstaterar också, med tanke på Görel Thurdins inlägg, att det bland opponenterna och dem som kommit till tals här i kammaren finns mycket delade meningar om hur skatten skall användas.

Fru talman! Jag kan tala om för Bo Forslund litet mer om hur dessa avgifter har beräknats. Det framgår av en utredning om trafiken inför 90-talet. Beräkningarna avser kolväten och kväveoxider. Jag har inte utmanat de siffrorna. Jag tror att de är alldeles korrekta. Det största problemet är emellertid koldioxidutsläppen. Det är detta vi har sagt hela tiden. Jag förstår inte att Bo Forslund inte noterar vad vi säger och talar om att också han tycker att detta är ett stort problem och att det måste åtgärdas.
Fru talman! Det är faktiskt som Gösta Lyngå säger, att man inte har tagit med alla konsekvenser av flygets utsläpp i de beräkningar som gjorts. Om man studerar bilagedelen som fogats till trafikpropositionen framgår där ganska klart att utredarna själva säger att detta arbete måste fortsätta, eftersom det inte är färdigt. Det säger sig nästan självt att summan 60 miljoner knappast kan räcka för att täcka kostnaderna för den reparation som skulle behövas för att åtgärda alla de skador vi redan nu ser. Jag tycker att fler någon gång borde vända på begreppen och fråga sig vad det kostar samhället om vi ingenting gör, om inget mer drastiskt sker. När vi nu diskuterar pålagor — man kan kalla det vad man vill, men nu kallas det miljöskatt på flygtrafiken — menar jag att de borde kunna användas på ett mer styrande sätt. Om man ser det långsiktigt och t.ex. vill gynna järnvägen, därför att den är ett miljövänligt och energisnålt trafikslag, borde man väl, Bo Forslund, kunna börja att diskutera en skatt på flygbränsle. Jag upprepar min fråga än en gång: Kan regeringen och socialdemokraterna tänka sig en skatt på flygbränsle? Om inte, hur skall man förklara det för dem som faktiskt har bråkat ganska mycket och varit upprörda över en bensinskattehöjning på 25 öre när det gäller bilarnas drivmedel? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan.
Fru talman! Det är naturligtvis en illusion att tro att man närmare kan beräkna miljökostnaderna för flyget ur samhällsekonomisk synpunkt. Jag skall emellertid inte beröva någon illusioner så här strax före jul. En positiv effekt av flyget är att antalet omkomna människor per flygkilometer är långt mindre än antalet omkomna människor per tågkilometer. Betraktar ni ett människovärde som oändligt stort blir jämförelsen förkrossande. Annars kan vi naturligtvis kapitalisera återstående livslängdsinkomster per år för en människa som avlider hastigt i en olycka och lägga ihop dem samt jämföra vilka besparingar som gjorts. De positiva effekterna i den delen är ju helt borta ur debatten. Jag vill än en gång säga till Bo Forslund att vi skiljer mellan skatt och avgift. Det gör även finansministern. Han påpekar i sin proposition att det råder en viss sammanblandning. Han utnyttjade denna sammanblandning när han skrev propositionen. I propositionen säger finansministern: ”Av riksdagsbeslutet framgår att ingen del av intäkterna från avgiften skall återföras till dem som utövar den verksamhet som skall avgiftsbeläggas.” Det är just den räddningsplanka finansministern har utnyttjat. Det är också därför vi i Prot. 1988/89:46 moderata samlingspartiet reserverar oss mot den delen. Vi gick med på 15 december 1988 principbeslutet under förutsättning att det handlade om en avgift ochattden ZH - skulle användas som en avgift. Den skillnaden tycker jag borde vara glasklar MijOskad pe binike vid den här tiden.

Fru talman! Det är riktigt att vi var överens om att energiskatterna skulle kallas energiskatter, Bo Forslund. Då handlade det inte om något annat än energiskatter, som Bo Forslund själv sade. Det handlade däremot inte om utsläpp. När jag har köpt en liter olja har jag betalat skatten. Det har ingen som helst betydelse hur jag eldar upp oljan, om jag gör det så att jag smutsar ned miljön eller så att miljön förblir ren. Där ligger hela skillnaden mellan skatt och avgift då det gäller att motivera dessa avgifter. Det finns inte heller något som helst hinder att kalla detta en avgift. Här har ju framförts vilda hotelser om det. Finansministern skriver själv i propositionen: ”I och för sig förekommer det i viss utsträckning att beteckningen avgift används om en sådan penningpålaga som rätteligen är en skatt. Den beteckning som i det särskilda fallet åsätts en pålaga är självfallet inte avgörande för dess statsrättsliga karaktär.” Det går alldeles utmärkt att besluta om pålagor här i riksdagen och kalla dem för avgifter. Jag vill hänvisa till arbetsgivaravgifterna. Det finns mängder av avgifter som icke är något annat än skatter men kallas för avgifter, och i de fallen går det bra. Jag sade att regeringen har ägnat för litet tid åt utformningen av förslaget. Jag menar att förslaget är felaktigt utformat. Att hänvisa till att utsläppsdata saknas för vissa motorer och sedan använda sig av flygplansvikten för att beräkna det man kallar skatt eller miljöavgift för dessa motorer är inte speciellt imponerande. Om en vanlig svensk medborgare vill importera en utländsk bil för vilken utsläppsdata, avgasdata, saknas, åläggs han av myndigheterna en fullständig provning av bilen för att kartlägga vad den släpper ut. För detta betalar han en avgift, som är ungefär lika stor som den minimiavgift som utgår för ungefär 200 flygningar enligt de beräkningar som finns i propositionen. Det är inte speciellt märkvärdigt att ålägga t.ex. tillverkaren eller brukaren av ett flygplan — jag vill låta vara osagt vem utav dem — att göra på samma sätt. Nu vill jag ställa en fråga till Bo Forslund: Hur skall ni göra med direktiven till miljöavgiftskommittén? Det står att förslag skall lämnas till ett system med avgifter och att detta avgiftssystem om möjligt skall träda i kraft under år 1989. I direktiven talas det överallt om miljöavgift och miljöskyddsavgifter, osv.
Fru talman! Det är rätt ovanligt att man just i denna kammare är så villig att diskutera och höja skatter och pålagor. Det tycker jag är utomordentligt bra. Jag har noterat detta med största intresse. Men vi får se om detta intresse kvarstår när sakfrågorna kommer att behandlas och då det kommer att behöva ske skattehöjningar. Jag vill med detta bara ha sagt att det här 43 naturligtvis inte blir den sista skattehöjningen. Jag vill också, framför allt till Viola Claesson, som ställde en rak fråga till mig, hänvisa till det intensiva arbete som pågår i KIS-utredningen och i den utredning där man för närvarande ser över beskattningen på energins område. Vi har att se fram emot en rad radikala förslag, som vi har anledning att diskutera när vi har ett verkligt underlag.

Fru talman! I dag är flygbensinen skattefri. Men för bilbensinen får man däremot betala 2:58 kr. i skatt per liter. Vi anser att det vore rimligt att även flygbensinen beskattades med motsvarande belopp. Det skulle skapa ett sundare konkurrensförhållande mellan trafikslagen. Flyget är energislösande. Det kostar ungefär tio gånger mer energi räknat per personkilometer än motsvarande resa per tåg. Jämför man med vägtrafik kostar flyget ungefär två och en halv gånger mer i energi. Flygets energi har dessutom formen av importerat fossilt bränsle av mycket hög kvalitet. Nu gynnas flyget systematiskt med låga skatter, flygplatssubventioner i vissa fall, m.m. Det innebär att energioch resursslöseriet samtidigt gynnas. Och det sker till övervägande del alldeles i onödan. Det finns ju andra betydligt mer miljövänliga och resurssnåla trafikslag att tillgå. Regeringen motiverar den föreslagna miljöskatten på flyg med teoretiska beräkningar av miljökostnader. Jag vill hävda att de verkliga miljökostnaderna är betydligt större än vad som framgår av propositionen och av de trafikpolitiska besluten som fattades av riksdagen i våras. Gösta Lyngå har redan pekat på koldioxidutsläppen, som ju inte alls tas med i beräkningarna. Jag vill peka på kväveoxidutsläppen, som ju ökar så kraftigt från flyget att den centrala miljöpolitiska målsättningen, att minska de totala kväveoxidutsläppen med 30 96 fram till 1995, som alla säger sig vara överens om faktiskt äventyras. Det betyder att försurningen tillåts fortsätta, att den begynnande skogsdöden tillåts ta fart på allvar och att de tilltagande algblomningarna i haven tillåts tillta ytterligare. I detta perspektiv kan inte en miljöavgift som motsvarar en ökning på 2 26 av biljettpriset anses vara tillräcklig. Jag vill också peka på vikten av att differentiera miljöskatten med hänsyn till regionala förutsättningar. Vi anser att det kan vara berättigat med visst inrikesflyg från t.ex. Norrlands inland och Gotland. Därför föreslog vi i vår motion att miljöskatten för flyg skall delas upp i två delar: den ena delen som direkt bensinskatt och den andra som en landningsavgift. Landningsavgiften skulle då vara lägre i Norrland och på Gotland och högre i områden där effektivare och miljövänligare trafikslag finns att tillgå. Jag skulle också vilja kommentera det som moderaten Hugo Hegeland sade om att koldioxidutsläppen från flyget inte utgör något problem. Men det gör de. Det blir stora koldioxidutsläpp just från flyget. Kväveoxidutsläppen från flyget kan förväntas bli 30 96 av de totala utsläppen framåt år 2000 om de fortsätter som man räknar med. Utsläppen utgör alltså ett allvarligt hot. Jag tycker också att diskussionen om vad som skall kallas skatt och vad som skall kallas avgift är tråkig. Alla partier säger sig vara överens om att införa en miljöavgift eller en miljöskatt. Även innehållet och vad pengarna skall användas till är partierna överens om av debatten att döma. Då borde alla partier kunna ställa sig bakom detta. Jag tycker att det är svagt av Prot. 1988/89:46 moderaterna och folkpartiet att inte kunna göra det. 15 december 1988 Till Bo Forslund vill jag säga att det blir mycket dyrt att väntas Tra morsan Miljökatastrofen förvärras ju för varje år, och skadorna blir allt dyrare att reparera. Dessa luftföroreningar, som bl.a. flyget bidrar till mycket aktivt och som ökar mycket kraftigt, fördärvar själva markens produktionsförmåga i allt snabbare takt. Vi har i tidigare debatter denna vecka påpekat hur kväveläckaget från skogsmarken ökar explosionsartat. Det betyder att marken håller på att fördärvas. Och det kommer på sikt att hota hela skogsindustrin. Det finns alltså god anledning att marschera i rask takt i fråga om detta. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5 där miljöpartister finns med.

Fru talman! Jag har bett att få delta i slutet på denna debatt av det skälet att jag tycker att debatten innehåller för litet tal om stimulans och för mycket tal om pålagor och bördor. Vi är alla ense om att vi måste driva en synnerligen aktiv miljöpolitik. Man kan inte peka på någon som inte deltar i debatten om eller ansträngningarna för den. Men vi måste driva en aktiv miljöpolitik som når sina mål. Det går inte an att driva denna politik med slagord. Vi moderater har ställt oss bakom kravet på miljöavgifter men i modererad form på det sättet att vi vill veta att man når de mål som man eftersträvar med dessa avgifter. När det gäller begreppen skatt eller avgift vill jag gärna anföra synpunkten att det kan tyckas meningslöst att diskutera vad de kallas, med det är ur statsrättslig synpunkt mycket viktigt att hålla isär de båda begreppen. För att komplettera bilden av moderaternas hållning vill jag gärna säga att vi gott kan se att skatteinstrumentet är ett användbart instrument i styrfrågan för miljöutvecklingen. Jag skall som exempel ta koldioxid som har behandlats här. Det är inte en utesluten lösning att ta ut en koldioxidskatt, som skulle få många fördelar jämfört med en avgiftsbeläggning på en särskild industrigren. Det skulle bli en betalning för utnyttjandet av vår gemensamma miljö på detta viktiga område, luftvården. Det skulle bli en skatt som skulle belasta alla som förbrukar bränslen vilka leder till utsläpp av koldioxid. Om jag tar detta som utgångspunkt för betraktelsen av den debatt som här har förts, kan jag konstatera att det som nu diskuteras här i riksdagen är ett utomordentligt trubbigt beslut. Jag tycker inte att miljöpartiets, eller ännu mindre vpk:s, argument håller, att man enbart genom pålagor och bördor nödvändigtvis uppnår en styreffekt. På den punkten riktar sig kritiken även mot folkpartiet, som i denna fråga har intagit en mycket stel hållning, nämligen att om man inför pålagor och bördor så får man styrning. Tänk efter! Med bara pålagor och bördor måste någon betala. Endera är det konsumenten, som förbrukar industrigrenens tjänster, eller så stannar bördan på producenten. I bägge fallen minskar utrymmet för teknisk utveckling, som är så viktig. Det är vi alla ense om. Det är självklart att uttaget av miljöavgifter skall användas till stimulans, dvs. stimulans till 45 teknisk utveckling, till förbättring av processer osv. Med en sådan stimulans, som ibland bäst sker genom återföring, skapas utrymme för teknisk utveckling och för investeringar. Med den politik som nu förs, och som det här kommer att beslutas om, minskas utrymmet för teknisk utveckling och därmed utrymmet för en positiv miljöutveckling. Den synen kommer särskilt väl till synes när man här, främst då Viola Claesson, har diskuterat trafikpolitiken såsom en del av miljöpolitiken. Det är ju inte så att man i det västerländska samhället, förresten bara i samhällen med planhushållning, bygger vägar för att människorna skall kunna köpa bilar. Invånarna i vårt land, konsumenterna av kommunikationstjänster, har en viss önskan att färdas. Att genom planhushållning försöka styra om människornas önskan att, som Hugo Hegeland påpekade, använda sin tid effektivt är uteslutet. Därför är det en mycket olycklig politik att i detta miljöavsnitt försöka tvinga om trafikinriktningen ifrån en av människorna efterfrågad trafikinriktning till en annan som påstås vara miljövänligare. Vi måste komma ihåg att vi lever i ett kommunikationssamhälle, där människorna behöver flytta på sig för att kunna fullgöra sina tjänster. Om man gör en effektivitetsberäkning i miljöfrågan är jag inte alldeles säker på att tågtrafik är ett ”Sesam öppna dig!”. Vi måste komma ihåg att även tågen skall drivas med något. De partier som nästan har talat sig tårögda om tågtrafikens välsignelser, är de partier som vill slopa vår elproduktion. Då undrar man om vi skall övergå till tåg drivna med oxar, eller hur avser man att ordna kommunikationen? Fru talman! Denna debatt har tyvärr blivit något av en propagandadebatt. Alla vet att man skall vara miljövänlig, och det gäller att vara det så högt som möjligt och gärna så dyrt som möjligt. Sedan spelar det inte så stor roll om man når någon effekt med den politiken. Detta är min kommentar till den debatt som jag har lyssnat på.

Fru talman! Jag är ense i så mycket med Nic Grönvall, och ändå är jag oense i så mycket. Ja visst skall det vara stimulans. Vi har skrivit i reservation nr 4, mom. 4, att ”för att uppnå ytterligare fördelar i det avseendet” — nämligen miljövänligare järnvägstrafik — ”bör enligt utskottets mening en del av intäkterna av skatten användas till att förbättra järnvägstrafiken”. Det är självklart att detta måste kombineras. Åtgärderna skall delvis vara en begränsning av oönskade utsläpp, delvis vara en stimulans till ökad aktivitet. Jag är också fullständigt ense med Nic Grönvall om att vi måste ha ett mål. Vi måste försöka få ett mål som kan nås. Men det skall man göra mera genom att öka ansträngningarna än genom att sänka målet. Om vi nu har det mål som riksdagen vid förra riksmötet beslutade om, nämligen att koldioxidutsläppen inte skall öka, är det ett fint mål som man måste arbeta hårt för. Att göra det utan någon som helst påfrestning på den personliga bekvämligheten tror jag knappt är möjligt. Fru talman! Jag ber att återigen få yrka bifall till våra reservationer, där vi faktiskt försöker linjera ut hur järnvägstrafiken skall kunna stödjas och hur Prot. 1988/89:46

Fru talman! Nic Grönvalls inlägg vittnar om både god vilja och en viss förvirring. Han påstod att något parti vill slopa Sveriges elproduktion. Såvitt jag vet har inget parti i Sverige hävdat något sådant. Jag förmodar att Nic Grönvall syftar på att miljöpartiet vill avveckla kärnkraften så snart som möjligt. Men det hänger ihop med att kärnkraften är mycket farlig. Den är ytterst miljöfarlig. Den är farlig som en säkerhetsrisk och den kan hota praktiskt taget allt liv på denna jord. Om man satsar på tåg, som är tio gånger mer energieffektiva per personkilometer, i stället för flyg, är det en förbättring. Elmotorn är tre fyra fem gånger effektivare än en vanlig förbränningsmotor. Det betyder att om man tar det bränsle som i dag används för flyget och gör elkraft av det, kan man köra fem gånger längre med järnvägen, dvs. i transportsträcka räknat. Man vinner alltså i transport genom att satsa på energieffektiva transporter. Flyget tillhör de minst energieffektiva transporterna. Nic Grönvall antyder att järnvägen kanske inte är så miljövänlig i alla fall, eftersom det tar så oerhört lång tid att åka med den. Det tar faktiskt inte så oerhört lång tid. Rör man sig inom en 40—50 mils radie är ofta just järnvägen lika snabb eller snabbare än flyget. Om flyget vinner är det på marginalen. När man åker med järnvägen kan man få effektiv arbetstid. Där kan man ha en arbetsplats. Det finns tillgång till telefon, och man kan göra något effektivt av tiden. När man åker flyg sitter man fast i flygbussar och i trånga säten, i långa köer på flygplatser osv. Man kan alltså inte göra något. Detta försämrar på många sätt, inte minst ekonomiskt. Jag har förstått att Nic Grönvall inte tycker om pålagor och bördor. Vem gör väl det? Han vill i stället tala mer om stimulans. Men skall det ske stimulans måste pengarna hämtas någonstans. Det kostar att gynna en viss utveckling. Var skall man hämta de pengarna från? Vi i miljöpartiet pläderar för att man skall lägga på en skatt på flygbränsle och på flyget som sådant, som skall göra att flyget blir mer konkurrensneutralt i förhållande till t.ex. vägtrafiken. På det sättet får vi in pengar, som vi kan använda för att stimulera en miljövänligare utveckling av transportslagen. Vi vet att det finns vissa transportslag, bl.a. järnvägen, som har mycket goda förutsättningar att bli extremt miljövänliga. Redan när man i dag jämför miljövänligheten mellan flyg och järnväg, är det många potensers skillnad i miljöeffekter — även om man räknar med att elen skulle komma från oljekondenskraftverk e.d. Nic Grönvalls allmänna argument borde egentligen tala för de reservationer som jag har yrkat bifall till tidigare och vari krävs att man skall använda resurser bättre, använda energin effektivare, få bättre ekonomi och kunna få loss pengar för att satsa på sådant som ger en god teknisk och ekonomisk utveckling i landet.

Fru talman! Betänkandet som vi nu diskuterar handlar om miljöskatter, eller miljöavgifter som vi föredrar att kalla det, på inrikes flygtrafik. Jag blev litet betänksam när man började åka tåg i debatten. När man nu har hamnat i en kärnkraftsdebatt, blir jag ännu mer betänksam. Jag vill inte i onödan förlänga debatten, men först och främst tycker jag att Nic Grönvalls påstående om att vi är mycket för pålagor och bördor är dumt. Vi är från folkpartiets sida för marknadsekonomiska system genom vilka man får den styrning man eftersträvar. Detta gör att vi anser att man har anledning att se över hela den beskattning som vi i dag har på energiområdet, eftersom beskattningen är så utformad att den inte ger något incitament till miljöförbättringar. Detsamma gäller koncessionsförfarandet i den form som det har i dag. Med ett koncessionsförfarande kompletterat med miljöavgifter, avgifter på de utsläpp som man får lov att göra enligt koncessionen, är det uppenbart att det uppstår ett ekonomiskt incitament. Vi har ett sådant fall som är relaterat i debatten i dag. Jag vet inte om Nic Grönvall var här i kammaren när Hugo Hegeland — med reservation för siffrorna — talade om att inrikesflyget hade investerat 30 milj.kr. och att man räknade med en driftskostnad på 7-11 milj.kr., men att man nu genom de här avgifterna räknar med en besparing på 25 milj.kr. Det är ju ingen real ekonomi i detta, men det är alldeles uppenbart att företagen med sådana ekonomiska överväganden kommer att bli mycket intresserade av att göra förbättringar för miljön. Detta, Nic Grönvall, är det enda som vi är ute efter i den här debatten, och jag tycker därför att vi kan hålla den lugn och sansad.
Fru talman! Det finns få tillfällen då jag känt mig mer lugn och sansad än vid detta tillfälle. När det gäller frågan om man skall ha stimulanser eller inte så vill jag gärna säga till Kjell Johansson att den som tar mycket höga avgifter från någon självfallet inte ökar denne någons beredvillighet att spendera resurser på områden som är angelägna men där man inte längre har råd med dessa insatser. Det är därför som jag menar att tanken på en återföring i en eller annan form till den industrisektor som man vill stimulera att genomföra miljöförbättrande åtgärder är mycket rimlig. Det är en mycket rimlig tanke, och framför allt en tanke som kan föra till det mål vi alla eftersträvar. Jag håller nog med Kjell Johansson om att vi inte skall göra detta till en trafikdebatt, och jag avbryter därför nu mitt inlägg.
Fru talman! Det är bra att Nic Grönvall är lugn och sansad, det uppskattar jag mycket. Men när han säger att det handlar om mycket höga avgifter tycker jag ändå att det faktiskt är att ta i. När det gäller de här avgifterna handlar det ändå om ett påslag på biljettpriset som rör sig om tioöringar. Det är fråga om tioöringar och inte kronor, och avgiften på biljettpriserna håller sig inom någon kronas ram, och det kan ju inte vara katastrofalt. Däremot tror jag att detta faktiskt kan vara mycket värdefullt för miljön. Det finns sedan också en principiell skillnad i uppfattning mellan Nic Grönvall och mig när det gäller frågan om att föra tillbaka medel till näringen. Vi i folkpartiet är inte dogmatiska motståndare till detta, för det kan finnas situationer då det kan vara bra. Men det kan också ligga en fara i detta om en bransch ser att det man betalar in får en direkt koppling till det man erhåller. För en kronas utlägg så får man tillbaka en krona. En sådan direkt koppling brukar vi normalt använda oss av när det är fråga om avgifter. Detta måste man naturligtvis vara litet grand försiktig med. Det förtar på något sätt litet av den verkan man vill uppnå om man får en sådan direkt koppling.

Fru talman! Vid behandlingen av prop. 1987 89:28. Vi i moderata samlingspartiet föreslog att bingoskatten helt skulle slopas för att man därmed skulle stärka de ideella organisationernas möjlighet att egenfinansiera sin verksamhet. Vi har inte ändrat vår uppfattning, eftersom de skäl som motiverade vår uppfattning kvarstår. Poängen med vårt förslag är nämligen att idrottsföreningars och andra ideella föreningars möjlighet till självfinansiering då skulle klart öka. Däremot har vi ingenting att invända mot att en avgift tas ut vid tillståndsgivningen i syfte att täcka de kostnader som den processen medför. Vi har tyvärr nu inte möjlighet att yrka avslag på regeringens förslag till bingoskatt. Av för oss förborgade skäl har nämligen utvecklats en praxis i riksdagen som innebär att vi är förhindrade att framställa ett sådant yrkande. Vi anser oss emellertid kunna uppnå samma syfte genom att yrka att bingoskatt skall utgå på spel med penningvinster som överstiger 10 milj.kr. Partiets list kringgår därmed riksdagens praxis. Vi anser också att vi har saklig grund för vårt yrkande. Lotteriutredningen föreslog nämligen att man skulle slopa bingoskatten, eller i varje fall sänka skatten till 3 26 av den faktiska omsättningen. Regeringen gjorde, beklagligt nog, tvärtom och föreslog en skatt på 5,5 96, vilket enligt vår bestämda uppfattning skulle ha fler negativa och märkliga effekter för föreningarna. Majoriteten i riksdagen visade dock i det avseendet ett något bättre omdöme och beslöt att fastställa skatten till 3 26 av den faktiska omsättningen. Vidare krävde riksdagen att regeringen skulle lägga fram ett nytt förslag, innehållande förenklingar vad beträffar redovisningen av skatten. Men de förslag som vi nu har på bordet innebär, tyvärr, att de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för dessa förenklingar inte har fullföljts. Först efter en prövning i varje särskilt fall skall riksskatteverket kunna medge en förlängning av redovisningsperioderna. Även om riksskatteverket beviljar en förenings ansökan om förlängning, kommer föreningen i regel att tvingas avge dubbelt så många deklarationer som riksdagen tänkt sig. Jag vill också betona att bingoskatten strider mot det syfte som låg till grund för omläggningen i våras, nämligen att underlätta för de ideella organisationerna att själva klara sina ekonomiska problem. Från statsfinansiell synpunkt saknar bingoskatten betydelse. Till yttermera visso kommer även från skatteadministrativ synpunkt en skatt av detta slag att framstå mer som en belastning än som en inkomstkälla för staten, vilket också riksskatteverket framhållit. Med hänvisning till vad jag nu har sagt, fru talman, yrkar jag avslag på utskottets hemställan i skatteutskottets betänkande 11 och bifall till reservationen. Skulle riksdagen nu bifalla vårt yrkande, skulle hela svenska folket få anledning att utropa bingo, även om en del, i likhet med mig, aldrig deltagit i detta populära spel.

Fru talman! Den fråga som vi här behandlar kan, som Hugo Hegeland påpekade, sägas vara en komplettering av de många och omfattande förändringar i lotterilagen som riksdagen fattade beslut om i våras och som skall träda i kraft den 1 januari 1989 och vilkas syfte är att ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster genom lotterier. Det skall bl.a. ske genom att de bättre skall kunna hävda sig i konkurrensen med de stora statliga lotterierna. Vi vet ju alla vilken betydande inkomstkälla som lotteriverksamheten, och framför allt då bingoverksamheten, utgör för många föreningar. Det handlar faktiskt för närvarande om ca 3 miljarder kronor årligen. Beslutet innebär också när det gäller bingo att det nu blir tillåtet med penningvinster på upp till ett halvt basbelopp och att endast spel där det förekommer penningvinster skall beskattas. Skatten blir 3 70 av inkomsten, i enlighet med riksdagens beslut. Det förslag som nu läggs fram berör endast reglerna för redovisning av skatten. Förslaget innebär att riksskatteverket i särskilda fall skall kunna förlänga redovisningsperioderna från nuvarande två månader till sex månader. Därmed tillgodoses ett krav från riksdagen om förenklingar i redovisningen av bingoskatten. I en reservation återkommer moderaterna med sitt gamla krav på avskaffande av bingoskatten. Som Hugo Hegeland här påpekade har det dock av formella skäl fått formen av ett yrkande om att skatt endast skall utgå vid penningvinster på över 10 milj.kr. Skatteutskottet finner emellertid i detta sammanhang inte anledning att ompröva den skattesats som nyligen har beslutats och som ännu inte har trätt i kraft. Kulturutskottet gör samma konstaterande. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan och därmed avslag på reservationen.

Fru talman! Det är andra gången i år som kammaren behandlar bingoskatten. Första gången var i våras när vi behandlade frågan om det skulle vara skatt eller inte och hur stor skatten i så fall skulle vara. En majoritet här i riksdagen beslutade att vi skall utta skatt på bingo och att skatten skall vara 3 20. Kulturutskottet arbetade med frågan om storleken på skatten. Vi lyckades träffa en överenskommelse som innebar att regeringens förslag fick ge vika. Det blev en sänkt skatt i förhållande till regeringens förslag. Det har varit till fromma för föreningarna. Denna gång skall vi behandla frågan om hur skatten skall tas ut. Den frågan är litet knepigare. Jag kommer nu att hålla mig något till kulturutskottets betänkande. På grundval av en genomgång av hur marknaden ser ut för bingospelet har vi kunnat konstatera att beloppsgränsen på 1,5 milj.kr. som gäller för att man skall få redovisa i sexmånadersperioder är väl lågt satt, med hänsyn till att det finns s.k. bingoallianser. Utskottet har sagt att de stora allianserna har resurser och möjligheter att redovisa varannan månad. De är i flera fall närmast att jämföra med företag. Det finns exempel på stora allianser som uppnår omsättningar på inemot 100 milj.kr. Det finns emellertid också bingoallianser som är mycket små. Sådana allianser ger de små föreningarna möjligheter. De har gått ihop på de mindre orterna där det kanske inte finns så många föreningar. Man har försökt samverka för att uppnå fördelarna av att även på mindre orter kunna erbjuda det här spelet till sina medlemmar och andra intresserade, samtidigt som man kan konkurrera med de stora allianserna på andra håll i landet. För de små alliansernas skull hade det varit bra om man kunde höja beloppsgränsen. Man har tyvärr inte uttryckt sig särskilt klart i skatteutskottets betänkande. Jag påstår inte att skatteutskottets betänkande motsätter sig en sådan här uppräkning, för det gör det inte. Det sägs däremot i ganska vaga ordalag att det finns möjlighet för riksskatteverket att vidta sådana justeringar. Vi skulle Önska att det hade funnits en starkare skrivning på den här punkten, eftersom det skulle ha varit betydligt bättre för föreningarna. Man vet nu inte riktigt hur detta kommer att behandlas. Centerns ledamöter har i ett särskilt yttrande påpekat detta, men eftersom utskottsskrivningen är av sådan art har vi inte tyckt att vi skulle reservera oss mot skrivningen. Centern kommer nu att noga följa riksskatteverkets tillämpning. Man skall nog inte bli förvånad om frågan om bingoskatt ganska snart dyker upp i riksdagen igen. På grund av den värdeförsämring som sker kommer man ganska snabbt över gränsen på 1,5 milj.kr. I kulturutskottet medverkade centern till att vi fick en sänkning av bingoskatten. På samma sätt kommer vi att agera för att man skall få minskade pålagor och en förenklad administration för våra folkrörelser. Fru talman! Slutligen vill jag uppehålla mig något vid Hugo Hegeland och moderaterna som säger att man bör ta bort bingoskatten eller åtminstone inte ha skatt på penningvinster under 10 milj.kr. När vi behandlade lotterierna i kulturutskottet föreslog vi från centerns sida att folkrörelserna skulle kunna få ha 500 000 kr. i penningvinster och att det skulle vara skattefritt. Moderaternas förslag var att man inte skulle ha någon begränsning av beloppet, men att hela beloppet däremot skulle beskattas. Det är således inte riktigt rätt och konsekvent resonerat av moderaterna i det här fallet. Man vill inte ha någon skatt på bingo, men man vill ha skatt på folkrörelsernas lotterier om de har penningvinster. Från centerns sida har vi därför inte kunnat gå med på att ta bort bingoskatten. Vi håller en konsekvent linje. Vi tar ut skatt över ett visst belopp. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 15 behandlas en proposition angående arvsoch gåvobeskattningens territoriella omfattning. Det innebär att skattskyldigheten i enlighet med vad som i de flesta fall gäller utomlands skall bygga på en domicilprincip. Svensk arvsskatt skall i princip endast tas ut efter personer som vid sitt frånfälle hade hemvist här. På motsvarande sätt skall svensk gåvoskatt endast utgå om givaren har svenskt hemvist. Enligt skatteutskottets majoritet kommer emellertid Sverige att behålla sitt skatteanspråk om den avlidne eller givaren var svensk medborgare eller gift med en svensk medborgare och utflyttningen skett senare än tio år före dödsfallet eller gåvotillfället. Dessutom beskattas alltid viss egendom som är lokaliserad här. Vid en internationell jämförelse är arvsoch gåvobeskattningen mycket högi vårt land. Det är därför angeläget att denna beskattning på sikt anpassas till en från internationell synpunkt godtagbar nivå. En övergång till domicilprincipen försvåras av den i Sverige mycket höga skattenivån. Eftersom skattskyldighet alltid råder för sådan egendom som är lokaliserad här, är det orimligt att oinskränkt skattskyldighet skall råda under tio år, då någon i samband med utflyttningen ur riket avhänt sig all sin egendom här och därmed inte har någon anknytning kvar i landet. Den föreslagna spärregeln i kombination med att s.k. inskränkt skattskyldighet i vissa fall förekommer ger staten en betydande överkompensation. I avvaktan på en i jämförelse med andra länder betydligt mindre konkurrenssnedvridande arvsoch gåvobeskattning bör övergången till domicilprincipen kompletteras med en s.k. spärregel för att bestämmelserna inte skall kunna kringgås. Vi anser emellertid att det är fullt tillräckligt att uppnå detta mål genom att vad beträffar arv fastställa en tidsfrist omfattande två år och vad beträffar gåva fem år. Gåvobeskattningen kommer därmed när det gäller tidsperioder att sammanfalla med reglerna inom inkomstbeskattningen. Det innebär givetvis en enklare hantering. Det är direkt stötande som utskottet föreslår att spärregeln även skall gälla utländsk medborgare som är gift med svensk medborgare. Även den som efter utflyttningen från Sverige ingår äktenskap med svensk medborgare omfattas av spärregeln. Det innebär således att skattskyldighet föreligger i Prot. 1988/89:46 Sverige under en tioårsperiod efter utflyttningen. Eftersom svensk skatte 15 december 1988 lagstiftning går i riktning mot individuell beskattning är förslaget även av Good ooo detta skäl mycket stötande. Det kommer naturligtvis dessutom att medföra ökat krångel. De svenska dubbelbeskattningsavtalen i vad gäller arv och gåva utarbetas regelmässigt i enlighet med av OECD upprättat modellavtal. Enligt artikel 7 i detta avtal beskattas andel i bostadsrättsförening, bostadsförening eller bostadsaktiebolag, rätt till royalty och periodiskt utgående förmån från egendom i hemvistlandet. På samma sätt torde svenska aktier och andelar i svenska ekonomiska föreningar, bolag, aktiefonder och rederier beskattas. Vid en övergång till en internationell beskattningsprincip bör lagstiftningen också anpassas till vad som i huvudsak gäller i andra länder. Eftersom den typ av egendom som jag nyss räknade upp beskattas i hemvistlandet, finns det ingen anledning för Sverige att avvika från denna princip, särskilt som kommande dubbelbeskattningsavtal med stor sannolikhet kommer att innehålla en sådan klausul. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,3, 4 och 5.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 15 behandlas regeringens proposition om ändringar i arvsoch gåvoskattelagstiftningen. Huvudförändringen i propositionen är att nationalitetsprincipen ersätts av domicilprincipen, vilket innebär att den skattskyldiges hemvist blir avgörande för var skatten skall betalas. När det gäller gåva innehåller propositionen också den förändringen att det är givarens och inte som i dag gåvotagarens bosättning som skall vara avgörande för skattekonsekvenserna. Det betyder alltså att om arvlåtaren vid sin död eller givaren vid gåvotillfället var bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige skall skattskyldighet föreligga i Sverige. Båda dessa förändringar tycker vi i folkpartiet är bra, och vi stöder dem. Men i propositionen finns också ett förslag om en spärregel gällande en tioårsperiod, vilket innebär att en svensk medborgare i arvsoch gåvoskattehänseende skall anses bosatt här i tio år från dagen för utflyttningen. Till detta kommer att motsvarande skall gälla utlänning som är gift med en svensk medborgare. Ingen av dessa regler anser vi rimlig. Det betyder att en svensk medborgare som flyttar till ett annat land ändå skall i tio år anses bo i Sverige. Om skattskyldigheten kvarstår för svenska medborgare i tio år, innebär det att man i fråga om arvsoch gåvobeskattningen vill införa en ordning som avviker från utflyttningsregeln i inkomstskattelagstiftningen. Där finns en kvardröjande svensk beskattningsrätt om att en svensk medborgare som utreser från Sverige skall anses bosatt här i fem år från utresedagen. Vi i folkpartiet tycker i och för sig att man måste ha någon sorts utflyttningsregel, annars kan ju någon som levt och verkat här i Sverige reglera inte minst gåvoskatten men även arvsskatten genom en kortare vistelse i ett lågskatteland. Vi tycker alltså att det måste finnas något slags varaktighet i flyttningen från Sverige för att svenska skatteregler skall 53 upphöra att gälla, och där anser vi att just samordningen med inkomstskattelagstiftningen är rimlig. Vi har därför i reservationerna 2 och 3 yrkat att utflyttningsregeln skall begränsas till att avse fem år. När det sedan gäller förslaget att utflyttningsregeln också skall avse utlänning som är gift med svensk medborgare, så handlar det om personer som varken är svenska medborgare eller är bosatta här. Just denna situation kommer alltså att direkt strida mot huvudregeln i förslaget. Dessutom är vi i folkpartiet mot alla former av sambeskattning och har länge arbetat för att de rester som finns kvar av sambeskattningen i t.ex. förmögenhetsskattelagstiftningen skall avskaffas. Vi kan därför inte acceptera att ett nytt område skall bli föremål för ett nytt slags sambeskattning. Dessutom anser vi att olika samlevnadsformer skall behandlas så lika som möjligt. I regeringens proposition gäller regeln gifta men inte sambor. Det betyder att det blir en typ av straffbeskattning för äktenskap när det gäller utflyttningsregeln. Det är inte särskilt svårt att utifrån propositionens förslag konstruera bisarra skattesituationer. Tänk er en fransyska som bosätter sig i Sverige. Vi utgår ifrån att hon är förmögen. Hon träffar en svensk man och gifter sig. Strax efter flyttar de till Frankrike. Efter nio år i sitt hemland kommer hon på att hon vill ge bort en gåva till en anförvant i Frankrike. När detta är genomfört anser vi i Sverige att vi skall ha beskattningsrätten för den gåvan. Exemplen av detta slag kan bli många. Förutom det bisarra i situationen är det dessutom ett svårt kontrollproblem. Hur skall vi kunna hålla efter att alla de som skall betala skatt hit verkligen gör det? Den här typen av regler, som dels är svårkontrollerade, dels ger synnerligen säregna resultat, anser vi i folkpartiet inte att man skall ha. Därför yrkar vi i reservation 4 avslag på just detta. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 15 föreslås ändrade regler för arvsoch gåvoskattelagstiftningen avseende beskattningens territoriella omfattning m.m. Enligt gällande rätt föreligger skyldighet att erlägga arvsskatt för all egendom inom och utom Sverige, s.k. oinskränkt skattskyldighet, om arvlåtaren är svensk medborgare. Oinskränkt skattskyldighet föreligger också för egendom som efterlämnas av utlänning som vid sin död var bosatt i Sverige. För annan utlänning föreligger s.k. inskränkt skattskyldighet, vilket innebär att arvsskatt endast tas ut för viss särskilt uppräknad egendom som är lokaliserad till Sverige eller eljest har särskild anknytning hit. Vid inskränkt skattskyldighet gäller särskilda regler om avdragsrätten för skulder. Avdrag får endast göras för sådana skulder för vilka den skattepliktiga egendomen på grund av inteckning eller eljest särskilt häftar. Enligt bestämmelse om gåvoskatt föreligger oinskränkt skattskyldighet om gåvotagaren är svensk medborgare, här i riket bosatt utlänning eller svensk juridisk person. För utomlands bosatta utlänningar och för utländska juridiska personer föreligger inskränkt skattskyldighet för samma slags egendom som kan vara föremål för motsvarande arvsskatteskyldighet. Prot. 1988/89:46 Den vidsträckta skattskyldigheten i Sverige och det förhållande att skilda 15 december 1988 länder tillämpar olika principer för att fastställa arvsoch gåvoskatteskyldig heten kan leda till dubbelbeskattning. För att undvika detta har Sverige Arvs-och gåvoskatte: ingått dubbelbeskattningsavtal med ett flertal länder. EINES IR De avtal som hittills ingåtts bygger på de modellavtal som utarbetats av forellaomjatbiing m.m. vissa internationella organisationer och utgår från hemvistet som grund för beskattning. Vid gåva är det givarens hemvist som är det avgörande. Anledningen till att denna lösning valts är att detta överensstämmer med lagstiftningen i de flesta av OECD:s medlemsländer. I betänkandet föreslås därför att nationalitetsprincipen blir ersatt av domicilprincipen, vilket innebär att hemvistet blir avgörande för skattskyldighetens omfattning. En övergång till domicilprincipen vid arvsoch gåvobeskattningen innebär således en anpassning till vad som i de flesta fall gäller utomlands. Det innebär vidare att den svenska lagstiftningen bringas i överensstämmelse med de praktiska resultat som redan nu oftast uppnås genom dubbelbeskattningsavtalen. Det föreslås även en tioårig ovillkorlig utflyttningsregel av innebörd att en svensk medborgare i arvsoch gåvoskattehänseende skall anses bosatt här i tio år från dagen för utflyttningen samt att motsvarande skall gälla den som är gift med en svensk medborgare. I övrigt föreslås att vid arvsbeskattning skall liksom hittills arvlåtarens förhållande vara avgörande. Vid gåva föreslås däremot att givarens och inte gåvotagarens förhållanden skall vara avgörande. Den egendom som kan vara föremål för s.k. inskränkt skattskyldighet föreslås bli mindre omfattande, medan rätten att dra av skulder i sådana fall föreslås utökad. I reservation nr 2 från folkpartiet och miljöpartiet hemställs att tidsfristen i fråga om arv skall vara fem år. Man vill här ha en ordning som ej avviker från inkomstskattelagstiftningen. Utskottsmajoriteten anser att det mellan å ena sidan arvsoch gåvobeskattningen och å andra sidan inkomstbeskattningen finns avgörande olikheter. Inkomstbeskattningen är årlig och kan i stora drag förutses, medan arvsoch gåvobeskattningen är av engångskaraktär. Den föreslagna spärregeln på tio år bygger även på den princip som redan har kommit till användning i flera dubbelbeskattningsavtal avseende arvsskatt. Utskottsmajoriteten vill även erinra om att den föreslagna tidsfristen bör ställas i relation till den nu gällande nationalitetsprincipen, som innebär att svensk beskattningsrätt kvarstår så länge den utflyttade är svensk medborgare. När det gäller utländsk medborgare innebär förslaget att det skall finnas anknytning till Sverige i två avseenden, dels genom äktenskap med en svensk medborgare, dels genom tidigare bosättning här. Enligt utskottsmajoriteten väger dessa båda omständigheter tyngre än att en person i fråga är utländsk medborgare. Den i motion Sk27 beskrivna situationen, som enligt motionen skulle kunna uppstå, är felaktig, eftersom det skall finnas anknytning till Sverige i två avseenden. I reservation nr 5 från moderata samlingspartiet hemställs att punkterna 3 och 4i4 § andra stycket i propositionens lagförslag utgår. Man anser att den inskränkta skattskyldigheten skall omfatta fast egendom m.m. här i landet och lös egendom med anknytning till näringsverksamhet som bedrivs här. Utskottsmajoriteten anser att principen för den inskränkta skattskyldigheten bör liksom hittills vara att den omfattar fast egendom här i landet, lös egendom med anknytning till näringsverksamhet som bedrivs här, andel i bostadsförening eller bostadsaktiebolag i Sverige och royalty eller liknande från här bedriven verksamhet. Vidare skall svenska aktier och jämförliga värdepapper beskattas i vissa fall. Detta innebär också att reglerna ges en modernare och enklare utformning. Fru talman! Med hänvisning till ovanstående yrkar jag bifall till hemställan i dess helhet i SkU:s betänkande nr 15 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström sade att det enligt hennes sätt att se inte råder någon likhet mellan inkomstskattereglerna och de regler som gäller för svenskar vid utflyttning i förhållande till de regler som gäller för skatt på arv och gåva. Jag förstår egentligen inte Lisbeth Staaf-Igelström, när hon säger att inkomsten är förutsebar och att därför inkomstskattereglerna och reglerna för arvsoch gåvobeskattning inte skulle vara jämförbara. Men det handlar ju om vilken karantänstid man skall kräva innan svenskar i princip skall beskattas enligt den huvudregel som snart kommer att antas. Hur länge skall man vistas utomlands innan man kan anses vara bosatt där? Jag håller i och för sig med om att det av säkerhetsskäl behövs en karantänstid, innan det kan konstateras att någon flyttat utomlands. Jämförelsen med inkomstskatteregeln är bra, men jag anser att man inte kan hänvisa till att det rör sig om olika typer av inkomst, utan det är fråga om vilka tidsfrister man kan tänka sig. Det är rimligt att man har så enhetliga regler som möjligt, och därför anser jag att fem år är en rimlig tidsperiod. Jag förstod heller aldrig skälet till att man på detta sätt skall koppla ihop de som är gifta. Låt oss anta att en utlänning, som en kort tid bor i Sverige, gifter sig med en svenska och sedan återvänder till sitt eget hemland, där han har släktingar och sin förankring. Om de skänker bort en gåva i form av pengar, som härrör från det landet, skall den gåvan beskattas i Sverige. Det finns ju inte någon som helst logik i detta!
Prot. 1988/89:46 Fru talman! I sitt anförande hänvisar Lisbeth Staaf-Igelström till de 15 december 1988 internationella regler som finns på detta beskattningsområde. Hon menade Å ö ä ä Arvsoch katteatt vi anpassar oss till de internationella reglerna genom de dubbelbeskatt TYS: CM ERT OSTArA ningsavtal som vi upprättar med resp. länder. Självfallet skall vi då försöka lasstytningens EN - SRA = Är - toriella omfattning, anpassa oss även när vi stiftar våra lagar, framför allt när det gäller mi rättighetsbärande värdepapper såsom aktier och andelar. Det är mycket vanligt att sådana tillgångar beskattas i hemvistlandet. Såväl från förenklingssynpunkt som från lagstiftningssynpunkt skall vi självfallet inte ställa skatteanspråk på andra länder enligt vår gällande lagstiftning. Jag vill hänvisa till Britta Bjelles exempel om fransyskan, vilket är mycket talande. De visar hur overkligt det är att vi i Sveriges riksdag skall anta en lagstiftning, där man skall göra anspråk på skatt på gåvor som är helt förknippade med ett annat land. Transaktionen är i stort sett okontrollerbar, och detta är ytterligare ett skäl till att vi skall rösta mot en sådan lagstiftning. Det rör sig om en komplicerad lagstiftning. Socialdemokraterna förespråkar ofta, bl.a. i de direktiv som ges till skatteutredningar, att man bör förenkla. Men när det blir dags att fatta beslut krånglar de till det betydligt, och så är fallet när det gäller rättighetsbärande värdepapper, makeresonemanget samt tiden för spärregeln.
Fru talman! När det gäller tidsfristen vid arvsoch gåvobeskattning vill jag återigen betona att när vi nu antar en annan princip, innebär det lättnader för de flesta svenskar som flyttar utomlands. I nuläget är det nationalprincipen som tillämpas, och som jag tidigare sade innebär den att så länge man behåller sitt svenska medborgarskap kvarstår den svenska statens rätt till beskattning. Övergången till domicilprincipen innebär alltså en lättnad för de flesta svenskar, eftersom de vid utländsk bosättning behåller sitt svenska medborgarskap. Beträffande utflyttningsregeln anser vi inom utskottsmajoriteten att den omständigheten att det finns en anknytning dels genom äktenskap, dels genom tidigare bosättning här i landet väger tyngre än att man är utländsk medborgare. Moderata samlingspartiet hänvisar till OECD:s modellavtal när det gäller den hemställan som görs angående 4 § andra stycket p. 3-4. Utskottsmajoriteten anför då att någon vägande invändning mot utformningen av våra interna regler i detta avseende inte skall påverka just den delen.
Fru talman! När det gäller utflyttningsregeln hänvisar Lisbeth Staaf Igelström till att det i och för sig är lättnader i lagstiftningen som nu införs och att detta skulle vara ett skäl till att man kunda ha en så här lång karantänstid. Jag tycker inte det verkar logiskt. Om man nu väl bestämmer sig för att ändra reglerna, skall man väl göra det fullt ut? Vidare säger hon att när det gäller äkta make, dvs. utlänning som är gift med svensk medborgare och i tio år skall beskattas om hon eller han är bosatt utomlands, är socialdemokraternas skäl tyngre. Hon säger ”tyngre” flera 57 gånger, men jag har inte hört något av skälen. Att de är tyngre är ju intressant, men vilka är egentligen skälen till att man skall ha en sådan regel?
Fru talman! Skälen, som vi anser väger tyngre, har jag ju nämnt flera gånger. De är att man har anknytning till Sverige i två avseeenden, dels genom äktenskap med svensk medborgare, dels genom tidigare bosättning här i landet.
Fru talman! Här gäller det en person som kommer till Sverige och bor här en kort tid, som har sin förmögenhet i ett annat land, som kommer från ett annat land, som är medborgare i ett annat land, som bosätter sig i ett annat land och som ger en gåva till en person som bor i ett annat land — jag kan inte förstå att det är något tungt skäl.